Fru talman! Underhållsstödet kom till för att värna barn i fattiga familjer där föräldrarna inte fullt ut kan försörja sig. Rent uttryckt handlar det om barn som bor hos den ena föräldern mestadels och att den andra föräldern inte har ekonomiska möjligheter att fullt ut bidra till barnets försörjning. Då sattes nivån på underhållsstödet. Sedan förväntas ändå föräldern att betala till Försäkringskassan, men Försäkringskassan betalar direkt till boendeföräldern så att man ska kunna klara räkningarna, för om det blir en försening i betalningarna kan det vara förödande och leda till att man förlorar hyreskontrakt och inte kan betala sina räkningar. Underhållsstödet ligger i dag på 1 273 kronor i månaden. Underhållsstödet har bara höjts en gång sedan det tillkom 1997, och det var 2006. Då höjdes stödet med 100 kronor. Det som är ett stort problem är att det inte sker någon höjning i förhållande till inflationen, så egentligen kan säga man att pengarnas värde urholkas för varje år som går. Det som jag är ute efter i min interpellation är att man borde indexreglera de här pengarna, precis som också Rädda Barnen kräver, för att minska barnfattigdomen. När det gäller frivilliga överenskommelser är det positivt när det är möjligt. Men ofta är det många konflikter efter en separation, annars hade det inte blivit en separation. Givetvis är det också så att föräldrar inte vill betala till den andra föräldern i onödan. Det finns självklart många fall där det går att lösa, och det är väldigt positivt. Men problemet blir när boendeföräldern, alltså den förälder som barnet bor hos, inte fullt ut får täckning för barnets försörjning, att den andra föräldern helt enkelt inte vill betala. Underhållsstödet är då det som står till buds när frivilliga överenskommelser inte fungerar. Man kan också i domstol döma ut krav på underhållsstöd från den andra föräldern, men i många fall är den summan lägre än underhållsstödet. Det innebär att Försäkringskassan får täcka upp med pengar upp till 1 273 kronor. Därför tycker jag att det är angeläget att höja nivån, oavsett hur det går med de frivilliga överenskommelserna. Det vore självklart positivt om det gick att få fram fler överenskommelser där den andra föräldern betalar mer till boendeföräldern. Det skulle självklart gynna barnet. Men man kan inte lägga skulden på boendeföräldern för att hon - det är ofta en hon - inte har lyckats övertala den andra föräldern att betala. Det blir väldigt konstigt, tycker jag. Oberoende av hur det går med de frivilliga överenskommelserna tycker jag att vi borde kunna sätta en högre gräns än 1 273 kronor. När den andra föräldern inte har ekonomiska förutsättningar att betala blir det inte en högre summa, oavsett vad man gör. De fattigaste barnen är oftast de som har föräldrar som båda är fattiga. Rädda Barnens senaste rapport visar att barnfattigdomen nu är uppe i 248 000 barn. Det är då barn till föräldrar som lever med försörjningsstöd eller som har låg ekonomisk standard. Det är 28 000 fler än förra året, så utvecklingen går åt fel håll. Därför är det angeläget att det sker en indexreglering av underhållsstöd men även att andra åtgärder vidtas mot barnfattigdom, som jag återkommer till i nästa inlägg.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Hillevi Larsson för att hon tar upp viktiga frågor. Jag vill också tacka Göran Hägglund för svaret och förtydligandet angående underhållsstöd kontra underhållsbidrag och vikten av att öka antalet föräldrar som kan komma överens. Jag skulle bara vilja göra några tillägg. Jag kan börja med att säga att jag finner det glädjande att Hillevi Larsson är överens med regeringen om att det bästa sättet att komma ur barnfattigdom är att bekämpa arbetslösheten. Vi är helt överens. Rädda Barnens rapport är från 2009. Sedan dess har regeringen gjort en hel del förbättringar, som Göran Hägglund nämnde. Flerbarnstillägget har höjts. Vi har också höjt bostadsbidraget. Det är väldigt fördelningspolitiskt inriktat. Dels är det riktat till barnfamiljer, dels får man lägre kostnader för bostadsbidraget, så att så många som möjligt ska nås av det. Göran Hägglund var också inne på utredningen om särlevande föräldrar. Enligt Hillevi Larsson skulle underhållsstödet bli lägre. De rapporter som jag har fått är att om man träffade ett avtal skulle underhållsstödet snarare bli högre. Vi talar om 41 procent och om 90 procent för de lägsta, uppemot 1 000 kronor i månaden i förhållande till 1 273 kronor. Sedan nämner man bara barnfattigdom enligt Rädda Barnen. Jag tror att de nu är uppe i 14 definitioner av vad barnfattigdom är. Och det finns faktiskt en del felkällor i Rädda Barnens utredning. Av de 500 000 barn som har särlevande föräldrar är det tack och lov allt fler som lever växelvis med sina barn. De är redovisade som ensamstående med barn eftersom man bara kan vara mantalsskriven på en ort, oftast mammans, så då är det mammans ekonomi som gäller. I en annan källa är antalet barn till föräldrar som flyttar ihop med en ny partner utan att skaffa nya barn tillsammans en överskattning med uppemot 10 procent. Detta skriver Rädda Barnen i sina fotnoter, så det är ingenting som jag har hittat på. En annan felkälla gäller de som bor i gränsområdena runt Norge och Finland liksom Skåne, som Hillevi Larsson och jag kommer från. Just i Malmö är det en hel del. Jag kommer från grannkommunen Svedala, och jag gick in och kollade att uppemot 20 procent av de barn som var skattade som fattiga hade föräldrar som jobbade i Danmark. Det vet jag på grund av att de hade barn i förskolan. Sist men inte minst har interpellanten rätt i att de som är fattiga finns bland ensamstående föräldrar och i ännu högre grad bland ensamstående föräldrar med icke svensk bakgrund. Det är inte bra och måste uppmärksammas. Men jag slutar som jag började med att ju fler som får möjlighet att komma i arbete, desto bättre är det. Det är det bästa sättet att motverka barnfattigdom. Och att alla barn har rätt till en bra start i livet tror jag att vi alla är överens om och vill uppnå. Varje barn som av någon anledning inte får en bra uppväxt med bra villkor är ett barn för mycket.
Fru talman! Jag vill understryka det som Gunilla Nordgren tog upp, att den statistik som hittills har presenterats bygger på uppgifter från 2009. Det finns tyvärr en alltför stor eftersläpning i den för att den ska vara riktigt relevant i den dagsaktuella debatten. De åtgärder som vi har vidtagit pekar, som jag sade i mitt interpellationssvar, på förbättringar för de mest utsatta barnen. Det är förstås betydelsefullt, och det kommer att visa sig i statistiken längre fram. Som Särlevandeutredningen visat har det en oerhört stor betydelse om föräldrar kan förmås att sluta ett frivilligt avtal sig emellan som reglerar ekonomin. Utredningen för ett resonemang om att barnen många gånger upplevs vara bärare av ekonomiska förmåner och blir ett slagträ i debatten mellan tvistande vuxna. Det gör att det finns dubbla skäl för att föräldrar bör få så mycket stöd och hjälp som de någonsin kan få för att kunna komma överens. Göran Harnesk, tidigare generalsekreterare för Bris och den som ledde utredningen, gjorde detta mycket målande. De föreslår att vi ska underlätta för föräldrar att komma överens genom att det ska finnas någon nivå, någon instans - det skulle kunna vara kommunen eller Försäkringskassan - som fungerar som en plattform för en överenskommelse mellan föräldrar. Tanken är att vi, om det skulle röra kommunen eller Försäkringskassan, på respektive myndighets webbsida tillhandahåller ett enkelt verktyg som gör att man kan beräkna grunderna för underhållet på ett bättre sätt än man kan göra i dag. Detta upplevs i dag av många föräldrar som knepigt, även av föräldrar som står på god fot med varandra. Är man dessutom inte riktigt goda vänner är det klart att det försvårar att nå en bra överenskommelse, och då gäller det att med alla medel vi kan ha till förfogande hjälpa föräldrarna att sluta en överenskommelse. Effekten av detta är, precis som Gunilla Nordgren beskrev, att de boendeföräldrar som tillhör den lägsta inkomstgruppen - de 10 procent som har de lägsta inkomsterna - skulle få i genomsnitt ungefär 1 000 kronor mer per månad i underhållsbidrag jämfört med underhållsstödet. Bland barn som har en boendeförälder i de tre lägsta inkomstgrupperna beräknas över 90 procent få ett större underhållsbidrag än de 1 273 kronorna per månad. Om det nu är på det sättet - om man litar på utredningen - är detta det första spår vi bör gå på. Utredningen har varit på remiss, och det pågår en remissammanställning på departementet. Jag räknar med att vi utifrån detta ska kunna ha ett bra underlag för att komma med förslag till riksdagen. Det som är viktigt att enas om och som har understrukits av båda de tidigare talarna är nämligen att vi så gott vi kan ska stötta de barn som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden genom att förstärka ekonomin för deras föräldrar. Sedan får man finna den mest ändamålsenliga metoden, som inte innebär inlåsningar utan kan leda till att det fungerar som en trampolin för förbättringar.
Fru talman! Jag blir lite förvånad av denna debatt, för egentligen är detta två helt olika saker. Jag tycker också att det är positivt om det går att få fram fler frivilliga överenskommelser som leder till att barnen får det bättre och att boendeföräldern får lite mer pengar att leva på. Det utesluter dock inte att man indexreglerar underhållsstödet. Detta kommer ändå inte att bli aktuellt i alla fall, utan i en del fall - i bästa fall. Framtiden får dock utvisa om det verkligen blir så många fall där man kan komma till frivilliga överenskommelser. Ofta finns det nämligen en konflikt mellan föräldrarna i grunden, och risken är att den andra föräldern helt enkelt vägrar att betala. Det är det som är ett av problemen i dag. Jag ser dock positivt på att man gör mer för att försöka stötta boendeföräldern när det gäller att få ut lite mer pengar att leva på i de fall där boendeföräldern har en låg ekonomisk standard - visst. Men det utesluter inte att man indexreglerar underhållsstödet. Det gör vi ju när det gäller allting annat. När det gäller löner kan man säga att indexreglering sker i löneförhöjning, vilket ska kompensera för inflationen. Det görs dock inte av underhållsstödet, och det innebär att stödet urholkas. Det riskerar att försämra läget för dem som inte har något underhållsbidrag utan bara har underhållsstödet att utgå ifrån. Dessutom är tanken att den andra föräldern ska betala vad underhållsstödet är till Försäkringskassan. Det behöver alltså inte kosta någonting i de flesta fall, utan det täcks fullt ut. När det gäller barnfattigdomen allmänt - det är nämligen det som är bakgrunden till hela frågan om underhållsstödet - har regeringen gjort några grejer, men det är väldigt marginellt. När det gäller helheten är det andra saker man verkligen borde ta tag i. Sjukförsäkringen och a-kassan har inneburit en katastrof för många barn och föräldrar och deras ekonomi. Många har slussats över från försäkringarna till försörjningsstöd, vilket belastar kommunerna och dessutom gör att man får sälja allt man har. Det är en väldigt pressad situation för dem som drabbas. Vi skulle behöva ett totalförbud mot avgifter i skolan. De kan vara väldigt betungande för dessa föräldrar, och barnen känner sig utanför om de inte kan följa med på skolutflykter för att de inte har den hundralapp som krävs. Vi måste också kämpa för rätt till heltid. Många ensamstående föräldrar är kvinnor, och många kvinnor är deltidsarbetslösa. Det blir väldigt svårt att leva på en deltidslön när man är småbarnsförälder. Rätt till heltid är alltså viktigt. Bristen på barnomsorg på obekväm arbetstid är också någonting som drabbar ensamstående föräldrar, varav många kvinnor just jobbar på obekväm arbetstid. Så länge det inte finns blir det svårt att jobba heltid. Det är risk att man får gå ned på deltid eller kanske till och med säga upp sig helt för att man helt enkelt inte kan hitta barnomsorg. Skuldsanering slår verkligen hårt mot barnen. Där är nämligen beloppet 4 000 kronor per månad som familjen ska leva på. Sedan är det vissa stöd utöver det, men det är väldigt mycket som dras av för att gå till utmätning. Då straffas barnen för att deras föräldrar är skuldsatta. Möjlighet till skuldsanering, vilket regeringen drar i långbänk, är alltså väldigt viktigt. Oavsett hur man leker med statistiken ser vi att det är väldigt många barn som är fattiga, och vi ser att det är en hög arbetslöshet. Arbetslösheten har blivit högre. Det går alltså åt fel håll även i detta avseende. Jag vill därför inte säga att regeringen har lyckats hittills.

Fru talman! Av de medel regeringen satsade till hushållen i förra årets budget var det 98 procent som gick till de 30 procent i vårt land som har de lägsta inkomsterna. Detta var förstås inte en slump utan ett målmedvetet arbete som handlar om att säkerställa att alla människor i vårt land kan leva under rimliga - goda - omständigheter. Som har redogjorts för här har vi förstärkt flerbarnstillägget. Det träffar per definition barnfamiljer. Många av de barnfamiljer som har det kärvast ekonomiskt är de som har många barn. Vi har höjt bostadsbidraget, vilket är mycket träffsäkert och bra, och vi har, precis som Gunilla Nordgren redogjorde för, höjt normen för barndelen i socialbidraget. Också det är naturligtvis väldigt viktigt och leder till förändringar av bilden, men ännu viktigare är att det leder till förändrade förhållanden för familjer som lever under mycket knappa omständigheter. När det gäller barn till ensamstående föräldrar är det viktigt att slå fast som ett faktum att om båda föräldrarna är i livet har båda föräldrarna ansvar för sina barn. Jag som förälder har ansvar för mina barn även om jag skulle jag ha skilt mig från barnens mamma. Det finns ibland en benägenhet att glida ifrån det resonemanget. Jag tycker att vi från det offentligas sida ibland har varit lite veka när det gäller att påtala det här ansvaret. Vuxna har ett ansvar också ekonomiskt för de barn som man har satt till världen, även när man inte lever ihop med den andra parten. Det måste vara utgångspunkten. Annars blir det andra som får betala, som kanske inte har det bättre ställt och som sliter och släpar för att få sin ekonomi att gå ihop. Det finns förstås fall där ena parten inte har en försörjningsförmåga, inte har inkomster eller kan få inkomster. Då ska det finnas ett gott skyddsnät, men det ska aldrig råda någon osäkerhet om att föräldrarna i första hand är de som har ansvar för sina barn. Sedan handlar det om när man vidtar åtgärder. Regeringen arbetar för närvarande också mycket med hur man ska kunna förstärka ytterligare utan att man bygger upp fällor som försvårar för människor att ta sig ur en svår ekonomisk situation. Socialbidraget är ett sådant exempel. Det leder många gånger till en situation där människor om de går från försörjningsstöd, som det rätteligen heter, till arbete får hundraprocentiga marginaleffekter och ibland större än så. Då är det klart att man bygger en ganska effektiv tröskel. Till min glädje har jag noterat att också Socialdemokraterna anser att det finns skäl att titta närmare på det här för att se om man kan hitta vägar som gör det möjligt för fler att så att säga av egen kraft, om den möjligheten finns, häva sig upp till en annan ekonomisk nivå och att systemen inte fungerar som ett hinder för det. Grunden för alla möjligheter att bekämpa fattigdom är att vi har många människor i arbete och att det finns en utbredd solidaritet förstås att bidra till dem som är mindre lyckligt lottade. Det handlar mycket om den ekonomiska politiken, om arbetsmarknadspolitiken och inte minst om utbildningspolitiken. Här är socialpolitiken förstås också en väldigt viktig del i det pussel som ska säkra att Sverige är ett bra land att leva i även för den under små ekonomiska förhållanden.
Fru talman! Mitt förslag att räkna upp underhållsstödet i förhållande till inflationen, alltså att indexreglera det, är ingen motsättning till att den andre föräldern betalar mer. Redan i dag är det så att den andre föräldern förväntas betala till Försäkringskassan för att täcka upp det som Försäkringskassan redan har gett till boendeföräldern. Det är för boendeförälderns skull som Försäkringskassan garanterar att man betalar detta varje månad, oavsett om den andre föräldern är försenad med sin betalning. Men sedan är det ju så att Försäkringskassan lämnar detta krav till kronofogden om den andre föräldern inte betalar. Hade man räknat upp underhållsstödet hade det till och med kunnat leda till att den andre föräldern i många fall betalade mer. Sedan är det självklart så att är man skuldsatt över öronen är det svårt att betala. Det sker ändå en utmätning i de fallen, och en del av de pengarna kan gå till detta ändamål. Att underhållsstödet finns är ju ingen motsättning till att den andre föräldern efter förmåga ska betala till barnets underhåll. Det är heller ingen motsättning till att man kan ha frivilliga överenskommelser. Jag välkomnar det, men självklart ska det ändå finnas en grundnivå där de boendeföräldrar som inte får stöd från den andre föräldern faktiskt ska ha en garanterad rättighet att få hjälp till barnets försörjning. I många fall kommer de pengarna dessutom att tas från den andre föräldern. När det gäller barnfattigdomen kan vi se att regeringen har skurit ned på vuxenutbildning som faktiskt kan leda till jobb. Sjukförsäkringen och a-kassan har försämrats kraftigt, vilket har gjort att många behöver få försörjningsstöd. Den politik man har fört är helt kontraproduktiv. Det är självklart att det också bidrar till barnfattigdom. Jag välkomnar växelvis boende, men där delar man ju underhållsstödet i två delar. Det är egentligen någonting helt annat. Bekämpa barnfattigdomen och indexreglera underhållsstödet!
Fru talman! Det här är en jätteviktig fråga. Jag tror att vi, åtminstone med tanke på avståndet till barndomen, med lite god fantasi ändå kan uppbringa känslan av att vara det här barnet i klassen som inte har råd med de prylar som andra har, där man behöver ljuga för att man inte vill att någon ska komma hem och se hur man har det eller vad det nu kan vara. Det här är tuffa förhållanden för många barn. Därför är det otroligt betydelsefullt att vi gör saker som förbättrar situationen. Jag har redogjort för många av de saker som vi har gjort, och regeringen överväger vidare vad vi ska kunna göra för att ge ytterligare förstärkning. En gång till vill jag säga att lösningen långsiktigt väldigt mycket handlar om att vi bedriver en politik som gör det möjligt för fler människor att försörja sig själva. Det är det som är vägen framåt för att kunna få de resurser som krävs för att kunna ge ett bättre stöd till många. Jag kommer i min roll som socialminister att fortsätta vara en försvarsadvokat för de barn som är utsatta. Jag är väldigt glad över att de beräkningar som vi nu gör visar att vi har brutit en lång följd av år med en negativ utveckling, oavsett regering. Det här är betydelsefullt för många barn och också betydelsefullt för att vi ska få leva i ett anständigt samhälle också i morgon.